Herr talman! Rolf Rämgård avslutade sitt inlägg med att säga att frågan om kommersialismen ingår i paketet. Jag är rädd för att den gör det. Jag ser det så att detta faktiskt är ett paket. Kommersialismen ökar och får ett allt hårdare grepp om svensk idrott. Det innebär att vissa idrottsgrenar gynnas, andra missgynnas. Vissa idrottsgrenar kan sälja sig billigt till TV och blir på det sättet publikt intressanta, andra kan inte göra det. Herr Rämgård försöker förneka sambandet mellan anslagen och satsningen på breddoch kvinnoidrotten. Enligt min uppfattning finns det här ett klart samband. Om en förening eller ett förbund får ett klent anslag, blir den föreningen eller det förbundet mottagligare för de kommersiella intressenas erbjudanden och lättare att köpa. Ett klent anslag betyder också mindre pengar att anslå för att bygga ut nya verksamheter. Men jag delar herr Rämgårds uppfattning att detta ingår i paketet. Kommersialism, kvinnoidrott, breddidrott och handikappidrott hör ihop på något sätt, och de olika frågorna kan inte lösas isolerade utan måste betraktas som en helhet. Jag skulle gärna se att herr Rämgård öppnade paketet och visade vilka lösningar som föreslås för att bringa det hela ur världen. Jag tycker inte att det räcker med att bara berätta att det här finns ett paket. Öppna det, så får vi se innehållet!

Herr talman! Kommersialismen inom idrotten är naturligtvis ett problem, och det har den varit under många år. Men å andra sidan har vi i detta samhälle en blandekonomi. Det får vi acceptera — i varje fall gör jag det och många människor med mig. Mot den bakgrunden bör det kommersiella utbudet tas med i detta paket om det inte påtagligt styr verksamheten. En alltför påtaglig styrning blir det t.ex. om de som ägnar sig åt elitidrott — och detta gäller även dem som ägnar sig åt breddidrott — vid tävlingar är tvungna att utnyttja de redskap som tillverkas av det företag som ger pengar. Med den poolverksamhet som RF och de olika specialförbunden bedriver finns det vägar att styra det kommersiella utbudet på ett vettigt sätt och se till att de pengar som nu går till elitidrotten blir till fromma även för breddidrotten och ungdomsverksamheten. Att det är möjligt visar den poolverksamhet som hittills förekommit. Även om staten skulle ge aldrig så mycket pengar till idrottsrörelsen har föreningarna och klubbarna så oerhört stora ambitioner att behoven ändå inte skulle kunna täckas enbart genom samhälleliga insatser. Med sin flexibla organisation och fina uppbyggnad har idrottsorganisationerna kanske större möjligheter än andra institutioner i samhället att utöka de resurser man får genom de ofta ringa statliga och kommunala bidragen med tillskott från andra håll och utnyttja dem på ett riktigt sätt i den ideella verksamhet som bedrivs. Skulle idrottsrörelsen få betydligt större statsanslag finns det risk för att den ideella verksamheten försvinner. Jag tror inte att det vore lyckligt om det ideella inslaget i den folkrörelse som idrotten är försvann. Jag sade i mitt tidigare inlägg att det för att man skall kunna motverka ett alltför stort kommersiellt utbud är nödvändigt att samhället i sin planering av bostadsområdena och vid uppläggningen av utbildningen tar hänsyn även till denna verksamhet. På det sättet kan man eliminera verkningarna av ett alltför ohämmat kommersiellt utbud. Det är samhällets skyldighet att tillgodose även dessa människors behov av en riktig utbildning.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg och Rolf Hagel har upprepade gånger ställt frågor om idrottens kommersialisering, men de har kanske inte fått precis de svar de hade önskat. Jag vill gärna börja mitt inlägg med att deklarera att jag har ett uppdrag kvar inom svensk idrott; jag sitter i en utredning tillsatt av riksidrottsstyrelsen om idrottens kommersialisering. Jag och Ulf Lönnqvist, som var den tidigare regeringens ombud i riksidrottsstyrelsen, tog initiativet till denna utredning. Bakgrunden var att vi tyckte att elitspelare i ishockey såg ut som affischpelare. ”Tre Kronor” agerar f. ö. som om de vore försäljare för en husvagnsfirma. Detta är företeelser som idrottsfolket inte kan skatta speciellt högt. Vi har alltså en utredning som ännu inte är slutförd, i vilken vi har försökt kartlägga kommersialiseringens omfattning. Jag vill inte avslöja någonting av vad vi kan komma fram till, men jag försäkrar Lars-Ove Hagberg och Rolf Hagel att det inte skall dröja särskilt länge förrän vi kan offentliggöra denna utredning. Då får vi fram material som vi kan använda i den fortsatta idrottsdebatten. Man kanske kan säga att kommersialiseringen inte har den väldiga omfattning som man ibland kan frestas tro, när man i televisionen ständigt får se idrott på elitnivå och s.k. arenaidrott, där kommersialiseringen naturligtvis spelar en större roll än för idrotten i stort. Man kanske inte heller skall överdriva kommersialiseringens betydelse. Den är ett bra tillskott, som Rolf Rämgård sade. Helt avgörande för svensk idrott är enligt min mening anslagen från staten, landstingen och kommunerna. Utan dessa bidrag skulle idrottsrörelsen tyna bort. En ökad kommersialisering skulle aldrig kunna ersätta det massiva stöd svensk idrott får från olika samhällsorgan. Det kommersiella inslaget är koncentrerat till det tunna elitskiktet och till arenaidrotten. För idrotten i stort och för breddidrotten spelar naturligtvis kommersialiseringen en mindre roll. Jag har med detta inlägg velat ställa i utsikt att en presentation och en kartläggning av de här problemen inom kort kommer att ställas till en intresserad allmänhets förfogande. Men jag vill tillägga en sak: ju sämre anslag stat, kommun och landsting kan lämna, desto större blir naturligtvis beroendet från idrottens sida av de kommersiella intressena. Mot bakgrund av den, höll jag på att säga, skönmålning och den förnöjsamhet som herrar Norrby och Rämgård har utvecklat skall jag citera en opolitisk tjänsteman, Bo Bengtsson, verkställande direktör i Riksidrottsförbundet. Han säger beträffande årets idrottsanslag följande: Den anslagshöjning i kronor som det är fråga om är ingen förstärkning — det är med tanke på prisutvecklingen en minskning mot föregående år. Jag vill också hoppas att den stora prutningen i år inte är inledningen till sju magra år — jag upplever att idrotten haft sju feta år, alltsedan 1970-talets ingång. Jag tycker kanske, med tanke på det sätt herrar Norrby och Rämgård argumenterar, att ett uttalande av den här innebörden också hör hemma i debatten — ett uttalande som kommer från i högsta grad sakkunnigt håll. Herr talman! Regeringens förslag och kulturutskottets betänkande om stödet till idrotten föranleder ingen glädjeyttring från min sida. Det är naturligtvis otillfredsställande att regeringen för fram ett förslag som innebär att idrotten inte ens får kompensation för prisstegringarna. Jag vill erinra om att idrottsrörelsen år efter år under hela 1970-talet har fått de anslag som begärts. Därom har rått stor politisk enighet. Med dessa årligen ökade bidrag har svensk idrott ständigt fått nya resurser och därigenom en ställning som imponerar även internationellt. Positionerna har ständigt kunnat flyttas framåt. Den anslagsökning som idrottsrörelsen föreslås få i år är emellertid klart otillräcklig. Det senaste årets kraftiga prisstegringar på 13—14 96 har ej kompenserats, och idrottsrörelsen är mycket besviken på regeringens förslag till idrottsanslag för 1978/79. Det är ett faktum att den ökning som en enhällig styrelse i Riksidrottsförbundet begärt har skurits ner till mindre än hälften. Herr Norrby är den som kan intyga riktigheten i detta mitt påstående. Om regeringsförslaget antas av riksdagen får idrottsorganisationerna en real försämring av anslaget, vilket också Georg Andersson har påpekat tidigare. Den socialdemokratiska motionen vittnar om den ansvarskänsla som kännetecknar den nuvarande oppositionen. Vi kommer inte med några enkla överbud. Under den allmänna motionstiden i januari föreslog vi en höjning av radpriset på tipset med 10 öre. På den vägen skulle man kunna få in pengar till statskassan som skulle möjliggöra en generösare inställning till idrotten. Senare, i februari, fick regeringen samma goda idé. Enligt det regeringsförslag som nyligen antogs av riksdagen skall hälften av den ökande vinsten tillfalla vinnarna och hälften statskassan. Det blev alltså inte ett öre mer till idrotten, trots att statskassan och statens inkomster ökar med 60 milj.kr. genom det här riksdagsbeslutet. Jag är i princip inte för någon öronmärkning av pengar, men det hade varit på sin plats att man i det här sammanhanget gjort något mer för idrotten, som befinner sig i en mycket besvärlig och vansklig situation. Jag tror det är riktigt som man häromdagen framhöll i Svenska Dagbladet: ”Det är första gången under 70-talet som idrotten vållar politisk strid i riksdagen.

Jag skulle vilja be Karl-Eric Norrby och Rolf Rämgård att hjälpa oss att övertyga idrottsministern om att detta är en mycket god idé. Det är inget fel att lyssna på en så ansvarskännande opposition som den socialdemokratiska, som bara vill att idrottsanslaget inte skall urholkas alltför mycket på grund av inflationens skadeverkningar. Jag minns f. ö. Karl-Eric Norrby såsom en varm förkämpe för stödet till idrottsanläggningar. Han måste vara ganska bedrövad, när anslaget till detta, som har verkat att vara hans hjärteangelägenhet, minskar med nära 1 milj.kr. Såsom oppositionspolitiker var Karl-Eric Norrby aldrig lika förnöjsam som han är i dag. Vi vill att anslaget till verkligt små idrottsanläggningar skall höjas. Såsom centern vet har de små föreningarna, ofta i glesbygden, den tunga bördan att hålla egna anläggningar i gång. Glöm inte bort den målsättningen, när ni nu har hamnat i regeringsställning. Karl-Eric Norrby beklagade på intet sätt att idrotten har kommit i kläm. Han var en bättre talesman för idrotten innan han blev regeringsadvokat. Jag vill avsluta mitt anförande med att säga att vi socialdemokrater kommer att driva på. Oavsett om vi befinner oss i opposition eller i regeringsställning klappar våra hjärtan alltid lika starkt för idrotten. Herr talman! Jag yrkar slutligen bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Det är värdefullt att Essen Lindahl har givit en inblick i vad som försigår inom Riksidrottsförbundet när det gäller att kartlägga kommersialismens inverkan på svensk idrott. Det jag känner till om detta stämmer ganska bra med vad Essen Lindahl nämnde. Kommersialismen, som blåses upp i olika sammanhang, kanske ändå til syvende og sidst inte har den avgörande inverkan som man vill framhäva. Essen Lindahl framhöll att hans hjärta i fortsättningen liksom tidigare kommer att klappa för svensk idrott. Han satte också betyg på mitt agerande tidigare i oppositionsställning och talade om den ändring som sker när man kommer att tillhöra ett regeringsparti. Det är rätt intressant att ta del av detta. Visserligen sägs det från oppositionen att Rolf Rämgård ägnar sig åt en sifferlek. Men han har på ett övertygande sätt bevisat att vad socialdemokraterna i sin motion har försökt kompensera är de merkostnader som svensk idrott har fått genom den höjda arbetsgivaravgiften och andra pålagor som förekommer i deras ekonomiska program. Detta har inte vederlagts under debatten med Rolf Rämgård. Jag väntar som sagt ännu med spänning på en total redogörelse för detta. Kvar står fortfarande det faktum att det förslag som jag i går kväll påstod vara blygsamt men som skall kompensera svensk idrott för kostnadsfördyrningarna har samma innebörd som socialdemokraternas förslag i motionen. Vad jag inte förstår är att Essen Lindahl, när han har gjort dessa konstateranden och dessutom räknat in det höjda radpriset på tipset, inte tar konsekvenserna av detta sitt resonemang och väcker en motion med förslag om höjning av anslaget till svensk idrott. Jag funderar på om Essen Lindahl inte har fattat att han befinner sig i opposition och att han har möjligheter att motionera i riksdagen. Jag skulle vilja uppmana Essen Lindahl, som jag känner som en mycket varm idrottsvän, att ändå ta konsekvenserna av sitt ställningstagande och vid lämpligt tillfälle väcka en motion i frågan.
Herr talman! Essen Lindahl meddelade att det pågår en utredning, och jag förväntar mig att den skall nå fram till ett bra resultat och belysa kommersialismens grepp över svensk idrott. Men jag blev litet rädd när Essen Lindahl sade att kommersialismen inte har den betydelse som vi i allmänhet tror för den gemena idrotten, alltså vardagsidrotten eller den kommersiellt mindre intressanta idrotten. Nej, men det är ju detta som är det stora problemet. För vardagsidrotten spelar inte de kommersiella intressena så stor roll, för de satsar inte så mycket pengar på den sortens idrott. På det sättet åsidosätts ju det som det varmt talas om i utskottets betänkande, nämligen idrottens möjligheter att självständigt fatta beslut och göra prioriteringar. Den möjligheten sätts ur spel därför att en del av idrottsrörelsen bygger på ett våldsamt inslag av reklampengar, medan den andra delen inte får några sådana pengar. Detta är ju inte följden av beslut som fattats i Riksidrottsförbundet eller någon annanstans inom idrottsrörelsen, utan de besluten fattas naturligtvis i bolagens styrelserum, och avgörande blir då vad som kan vara lönsamt eller inte. Man måste vara klar över att detta är ett av problemen för idrotten. Det har sagts att vi har blandekonomi här i landet, och den förutsätter att det skall kunna fungera på det här sättet. Tydligen för att inte sätta blandekonomin ur spel är man rädd för att anslå mer pengar till idrottsrö relsen. Då skulle idealiteten inom rörelsen försvinna, anses det. Jag tror att mängder av idrottsledare, som inte bara anslår sina kvällar och all annan ledig tid för att fylla en samhällsnyttig uppgift, nämligen att ta hand om unga människor, blir rädda när de hör dem som har ansvaret för utvecklingen säga att det är inte värt att anslå mer för då äventyras idealiteten. Det är så långt från verkligheten som man över huvud taget kan komma.

Herr talman! Till Rolf Hagel vill jag säga att jag inte för dagen kan utveckla synpunkterna ytterligare, men jag skall be att få återkomma. Vi får anledning att närmare diskutera de här frågorna framöver. Idrottens kommersialisering är utan tvivel en viktig fråga, och den engagerar många människor, men jag vidhåller att svensk idrott inte kan leva utan kraftiga anslag från stat, kommun och landsting — det är grunden för allt idrottsutövande här i landet. Det andra kan bli i och för sig värdefulla tillskott, men det är småsmulor jämfört med vad samhället satsar på denna viktiga verksamhet. Jag förstår inte vad Karl-Eric Norrby menar. Vi har från socialdemokratiskt håll väckt två motioner, vilka tillsammans innebär en ökning av anslaget med 8 miljoner. Jag förstod inte riktigt Karl-Eric Norrby i natt, då han ville göra gällande att dessa 8 miljoner egentligen inte var så särskilt viktiga. Men gå ut till vilken idrottsledare som helst i landet, Karl-Eric Norrby, och fråga om 8 miljoner betyder någonting eller inte, så tror jag svaret blir att dessa pengar möjligen skulle kunna bidra till att idrotten inte hamnade så ohjälpligt på efterkälken som fallet är nu med den svåra inflationen som i så hög grad drabbar också idrotten. Karl-Eric Norrby vet som idrottsledare exempelvis vad höjningen av bensinpriset med 25 öre kan betyda. Idrottsfolket reser land och rike kring. Hur många föräldrar ställer inte upp för att skjutsa sina barn till idrottsarrangemang? Det är en kostnad som drabbar idrotten. Devalveringarna har bidragit till att det internationella idrottsutbytet har blivit avsevärt dyrare. Det finns en rad saker som har fördyrats,t.ex. biljettpriserna på tåg och andra kommunikationsmedel. Idrotten är trängd och har stora problem — i en tid kännetecknad av så stark inflation som den vi nu upplever. Jag vidhåller att jag inte känner igen Karl-Eric Norrby i dag. Han är nu en mycket förnöjsam man. Han sade — och vi blev litet förvånade — att idrotten inte är pessimistisk; idrottens företrädare går med stor optimism till verket. Jag kan av det bara dra den slutsatsen att Karl-Eric Norrby var en bättre idrottspolitiker när centern var i opposition. Då var han pådrivande. Han var inte nöjd, även om idrotten då år efter år av den socialdemokratiska regeringen fick vad den hade begärt. Karl-Eric Norrby har genomgått en märklig förändring. Vi kommer sannolikt att känna igen den gamle, aggressive idrottspolitikern Karl-Eric Norrby, när vi på nytt har fått en socialdemokratisk regering.

Herr talman! Jag ber kammarens ledamöter om ursäkt för att jag tar upp tiden ytterligare. Det är tydligt att Essen Lindahl och jag talar förbi varandra. Min förnöjsamhet är väl inte stor, när jag säger att detta är en blygsam höjning, som bara kan åstadkomma status quo för idrotten. Jag sade det i natt om anslagen till idrottsverksamheten. Vad jag försöker hävda är att det räkneexempel som Rolf Rämgård tog upp och som fortfarande står oemotsagt bevisar att de höjningar som föreslås från socialdemokratiskt håll icke på något sätt kompenserar idrotten för de kostnader den får på grund av den ekonomiska politik i övrigt som ni vill föra. Det är vad jag hela tiden har försökt säga. Om ni tycker att våra förslag är så rysligt dåliga och att regeringsförslaget inte ger kompensation, då vill jag påstå att regering och opposition i så fall är lika goda kålsupare.

Herr talman! Idrottens betydelse har omvittnats av alla tidigare talare. Jag behöver alltså inte upprepa, bara understryka. Vackert tal får nog idrotten höra så det räcker till. Nu gäller det vilka resurser riksdagen skall ställa till idrottens förfogande. Som jag tidigare haft tillfälle att säga i denna kammare är jag väl medveten om angelägenheten av att hålla tillbaka statsutgifterna i årets budget. Vi socialdemokrater har också lämnat åtskilliga bidrag i detta vällovliga syfte. Men jag måste säga att jag är överraskad över att jordbruksministern och den borgerliga regeringen har gått så hårt fram mot just idrottsrörelsen. Alla verksamheter måste under nuvarande förhållanden räkna med att regering och riksdag försöker hålla utgifterna nere, men jag anser att man går för långt när man inte ens täcker de kostnadshöjningar som idrottsrörelsen har drabbats av. Jag håller mig då till de inom idrotten aktivt engagerade människornas bedömning av situationen. Idrottsrörelsen får nu inte bara avstå från att öka sin verksamhet på viktiga och angelägna områden utan kan också tvingas att dra ner den nuvarande verksamheten. Det är sannolikt första gången sedan idrottsstödet infördes som vår största folkrörelse får försämrade villkor, dvs. inte ens kostnadstäckning — och detta i ett läge där olika insatser bland inte minst vår ungdom måste bedömas som särskilt angelägna och där idrottsrörelsen har en betydelsefull roll att spela. Jag menar att det borde inte få ske. Likaså finner jag det förvånansvärt att stödet till idrottsanläggningar drabbas så hårt. Vi har i dessa dagar läst åtskilligt om nödvändigheten av en satsning på våra fjälleder för att öka säkerheten i fjällen. Vi vet också vad anslagen till föreningarnas små anläggningar betyder ute i många bygder, både som stöd för idrotten och i dag även för sysselsättningen. Jag är väl medveten om hur svårt det är att få de borgerliga ledamöterna i riksdagen att ändra på förslag från regeringens sida. Men jag hyser ändå, herr talman, förhoppningen att det skall finnas tillräckligt många riksdagsledamöter på den borgerliga kanten som inser idrottens betydelse och förstår vilka svårigheter som skulle drabba idrotten, om vi accepterar regeringens snåla behandling av idrottsanslagen i år. Förslaget i den socialdemokratiska reservationen om ytterligare 5 milj.kr. till idrottens organisationsanslag borde kunna bli riksdagens belut, likaså den andra socialdemokratiska reservationens förslag om ytterligare 3 milj.kr. till anläggningsstödet. Min förhoppning stärktes när jag lyssnade på Karl-Eric Norrby, som ju har särskilda möjligheter till insyn i dessa sammanhang. Jag tänker på hans första anförande i går kväll. Då räknade han upp en mängd behov som borde tillgodoses, och den logiska slutsatsen av hans tal borde ju ha varit: bifall till de ytterligare 8 milj.kr., som föreslås i de socialdemokratiska reservationerna. Så blev nu inte fallet. Jag hoppas att andra borgerliga ledamöter, när vi går att votera, skall redovisa en större överensstämmelse mellan ord och handling. Karl-Eric Norrby valde i stället att förreklamera Rolf Rämgårds framträdande här i dag. Av honom skulle vi minsann få veta att de 8 miljonerna, som de socialdemokratiska reservanterna i utskottet föreslår utöver regeringens förslag, i verkligheten inte är 8 miljoner. I varje fall fattade jag honom så. Jag måste säga att inte ens en framstående illusionist hade gått i land med den uppgiften — Rolf Rämgård gjorde det definitivt inte. Det här sättet att räkna när det gäller arbetsgivaravgiften blir inte sannare bara därför att Rolf Rämgård upprepar vad som tidigare sagts av statsministern och andra centerpartister i riksdagen och som vederlagts i vanlig ordning. Den inflationsutveckling som vi har haft är ju konsekvensen av en slapp ekonomisk politik från regeringens och den borgerliga riksdagsmajoritetens sida. I betydande grad drabbas också idrotten härav. Vår ekonomiska politik har siktat till att få bukt med inflationen. Trots Rolf Rämgårds försök till bortförklaringar återstår ett faktum: ett bifall till de socialdemokratiska reservationerna skulle ge idrotten 8 välbehövliga miljoner utöver regeringens förslag. Vi har prioriterat in dessa 8 miljoner i vår alternativa budget, dvs. vi har täckning för det här anslaget i vår totala budget. Jag frågar: Varför tycker inte Rolf Rämgård att det är bra att idrotten får de här pengarna? Inte tror väl Rolf Rämgård att de 8 miljonerna skulle komma att för framtiden minska det ideella inslaget i idrottsrörelsen.

Herr talman! För nästkommande år föreslår regeringen, som vi redan har hört, att organisationsstödet till idrotten räknas upp med ca 12,4 milj.kr. Denna uppräkning kan naturligtvis tyckas vara blygsam.

Vi anser nämligen att det bör göras en kraftig satsning på kvinnoidrotten, som i dag är diskriminerad på en rad områden. Ta t.ex. våra idrottsanläggningar! Där saknas i stor utsträckning omklädningsrum och duschrum för kvinnliga idrottsutövare. Helt otillfredsställande förhållanden råder också när det gäller träningsoch matchtider. De kvinnliga idrottsutövarna får dåliga träningstider och ofta de ur publiksynpunkt sämsta matchtiderna — som regel de tider som möjligen blir över när den manliga idrotten fått sitt. Ett annat exempel på diskrimineringen av kvinnoidrotten, som också omnämnts av flera talare i denna debatt, är massmedias otillfredsställande bevakning av kvinnliga idrottstävlingar. Även om de sportsliga prestationerna skulle vara likvärdiga, omnämns alltför sällan de kvinnliga prestationerna i våra massmedia, även om en viss förbättring dock skett under senare tid. I många idrottsklubbar är det ofta också så att grabbarna har bättre ekonomiska villkor än flickorna. Det förekommer t.ex. att grabbarna får sin utrustning till skänks medan flickorna får betala sin. De manliga idrottsutövarna kan t.ex. få flyga, medan de kvinnliga får vara nöjda med att åka buss till olika matcher och tävlingar. En glädjande omsvängning och ett exempel, som flera förbund och klubbar borde följa, kunde vi dock läsa om i tidningarna för några dagar sedan när det gäller Cykelförbundet, som nu lovar en lika hård satsning på flickorna som på grabbarna. BI. a. skall faktiskt flickorna få samma ersättning vid landslagsengagemang som pojkarna får. Men även ”stjärnidrottskvinnor” måste ofta idrotta under mycket sämre förhållanden än sina manliga kamrater. Jag kan t.ex. nämna vår sprinter i världsklass, Linda Haglund, som inte fick med sig någon kvinnlig ledare till Europamästerskapen i friidrott. Hon klagade högt och ljudligt över detta och sade, att hon kände sig ”utanför”. Men bland de manliga deltagarna fanns flera tränare och ledare. Så är det ofta när kvinnor tävlar utomlands. Det tas tyvärr inte ut några kvinnliga ledare, medan de manliga tävlande har ganska många. Ett annat exempel är Kerstin Palm, som ju är en av världens bästa fäkterskor men som får träna på helt omöjliga tider och under sådana förhållanden att hon nu inte anser sig ha en reell chans att göra sig själv rättvisa. Hon lägger därför nu av med tävlandet. De manliga fäktarna har däremot inte samma problem. Rekryteringen av kvinnliga ledare och tränare har över huvud taget skötts uruselt av de mansdominerade idrottsorganisationerna. När det gäller förtroendeuppdrag inom idrottsrörelsen är det ju välbekant, att det nästan enbart är karlar som styr, trots att kvinnoidrotten är stark både kvantitativt och kvalitativt. Man har möjligen här och där plockat in någon enstaka kvinna som gisslan. Så ser det alltså ut i en folkrörelse, som ju idrotten är och också bör vara. Vi har tydligen långt kvar innan vi uppnår jämställdhet inom denna folkrörelse. I höstas antog idrottsriksdagen ett beslut om ökad satsning på kvinnoidrotten — ett beslut som i och för sig borde vara en självklarhet i nuvarande situation. Men nu när regeringen på grund av det svåra ekonomiska läget anser sig tvungen att pruta 14 miljoner på det av Riksidrottsförbundet begärda anslaget tycks herrarna i Riksidrottsförbundets styrelse — åtminstone en del och särskilt dess ordförande — ha ändrat uppfattning. Man säger nämligen — och Georg Andersson m.fl. är inne på samma tankegång — att konsekvenserna av prutningen måste bli att satsningarna på kvinnoidrotten inte kan genomföras. Blir det fråga om att minska något på beräknade utgifter är det tydligen anslaget till kvinnoidrotten som stryks först, även om detta procentuellt av hela budgeten är ett litet anslag. Även om man naturligtvis helst önskat undvika prutningar, är det i och för sig ändå inte ovanligt i andra sammanhang, att olika anslagsäskanden prutas ner av de anslagsbeviljande myndigheterna. Men däremot tycker jag att riksdagen borde säga ifrån, så att det hörs ända upp till Riksidrottsförbundet och andra berörda, att kvinnoidrotten inte får fortsätta att diskrimineras. Man bör ta den alltmer tilltagande kritiken från de idrottsutövande flickorna på allvar. För att idrotten verkligen skall kunna breddas borde det läggas lika mycket pengar på kvinnoidrotten som på männens idrottande. Idrottsrörelsen är ju en av våra stora folkrörelser och omfattar allt flera människor i olika åldrar. Det är därför på sin plats att tala om breddidrott. Men därför är det också viktigt att breddidrotten — som just ger idrottsrörelsen dess karaktär av folkrörelse — stärks och uppmärksammas. De allra flesta som ägnar sig åt idrott gör det därför att de tycker det är roligt. Men man tänker kanske inte lika ofta på att idrott och motion också är friskvård. Även om elitidrotten fyller en viktig funktion och dominerar den allmänna debatten i massmedia, så får vi inte glömma bort att det om idrottens folkrörelsekaraktär skall kunna bevaras behövs bredd på verksamheten. Det vore därför olyckligt om enbart ett elittänkande skulle få råda! Även om man är flicka eller mindre god idrottsman skall man ha möjlighet att utöva både individuell idrott och lagidrott. Idrottens syfte är ju bl.a. att bereda gemenskap och trivsel samtidigt som den ger en demokratisk och social träning. Den fysiska träningen lägger grunden till god hälsa och allmänt välbefinnande. Det kamratskap som utvecklas på olika nivåer inom idrotten är självklart av stort värde inte minst för unga människor i de känsligaste åldrarna. Positivt är också idrottsrörelsens propaganda mot alkohol, tobak och narkotika. Toppidrottsmännen och toppidrottskvinnorna behövs för att ge stimulans och impulser. Men idrottsrörelsens största uppgift bör vara att ge så många som möjligt en chans till idrott och motion. Herr talman! Utskottet uttalar med anledning av vår motion 1977/78:557 att det är synnerligen angeläget att man inom idrottsrörelsen energiskt fullföljer strävandena att åstadkomma ökat utrymme för kvinnoidrotten och att man skapar jämlika förhållanden för män och kvinnor. Vi får hoppas att Riksidrottsförbundet — även om det domineras av män — uppmärksammar detta och prioriterar sina anslag efter dessa uttalanden. Utskottet har tydligen också försäkrat sig om att jämställdhetskommittén kommer att uppmärksamma frågan i sitt arbete. Jag får väl således för dagen vara nöjd med svaret på vår motion, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag nödgas inledningsvis konstatera att Anders Dahlgren, som är ansvarig för dessa frågor, inte behagar närvara då vi diskuterar idrotten och idrottens framtid i Sverige. Anders Dahlgren, som jag betraktat som en bra karl, har drabbats av samma åkomma som en del andra statsråd drabbats av: att inte närvara då ärenden inom deras områden diskuteras. Jordbruksministern har försett sig med en idrottskunnig person, Rolf Rämgård, som ibland också kallas för idrottsminister. Skillnaden är den att det är jordbruksministern som har ansvaret för fögderiet. Jag tror att det skulle ha varit av värde för jordbruksministern att få höra de argument som här framförts. Regeringens av kulturutskottets majoritet biträdda förslag avseende stödet till idrotten, det gäller t.ex. anläggningsstödet, för nästkommande budgetår innebär som flera talare före mig konstaterat en minskning med nära 1 milj.kr. jämfört med innevarande budgetår. I verkligheten är minskningen betydligt större om man skall ta med — och det tycker jag att man skall — den starka inflation som rått under den senaste tiden och som fortfarande råder. Denna regeringens njugga inställning när det gäller anläggningsstöd får allvarliga konsekvenser inte bara för idrotten och dess utveckling —-som mina partikamrater tidigare utvecklat — utan även för det rörliga friluftslivet i fjällvärlden. Ur anslaget skall nämligen också medel utgå till underhåll av och investeringar i fjälleder: broar, kabelbroar, raststugor, gapskjul, öppna rastplatser, kryssmärkning av lederna m.m. Behovet av upprustning och nyanläggningar är stort. Enbart under 1970-talet har andelen fjällturister mångdubblats; dels har allt fler svenskar upptäckt det stora rekreationsvärdet i en fjällsemester, dels har strömmen av utländska turister till vad som ofta kallas ”Europas sista vildmark” ökat mycket kraftigt. Det här är naturligtvis en utveckling som måste hälsas med tillfredsställelse; den bidrar ju till att minska vårt årliga miljardunderskott på turismens område. Men utvecklingen ställer också krav på tillgänglighet och säkerhet. Väder och vind växlar snabbt i fjällvärlden, och därför behövs säkra, väl utmärkta och väl rustade leder med rejäla raststugor, gapskjul och rastplatser på rimliga avstånd. Därför är det angeläget med både en snar upprustning av befintliga leder och nybyggnad av sådana i högfrekventa områden som hittills saknar Herr talman! Naturvårdsverket, som sedan den 1 juli 1977 är huvudman för merparten av vandringslederna i fjällen, bedömer kostnaderna för upprustning av de nu befintliga lederna — det är ungefär 464 mil — till 6,2 milj.kr. Den årliga driften och underhållet av befintliga leder beräknas kosta 2,5 milj.kr. Verkets under sommaren 1977 gjorda översyn omfattar också förslag till nyanläggning av 82 mil vandringsleder, som i 1977 års prisläge beräknas kosta 12,3 milj.kr. under en tioårsperiod. Om naturvårdsverkets förslag skulle genomföras — upprustning, nyanläggning, drift och underhåll — skulle årskostnaden i 1977 års priser bli 5 milj.kr. Vi är säkert alla ense om det positiva i att allt fler människor söker sig till den svenska fjällvärlden. Desto mer beklagligt är det då att tvingas konstatera att regeringen och kulturutskottets borgerliga majoritet är så kallsinniga när det gäller att ställa erforderliga medel till förfogande för att inom rimlig tid hinna ikapp utvecklingen. Jordbruksministern föreslår i propositionen ett anslag på 2 milj.kr. för fjälledernas skötsel. Då är också vandringslederna inom nationalparkerna inräknade, vilka hittills bestritts från annat anslag. När dessutom vissa kostnader för fjällpatrullerna i Norrbotten skall tas av de 2 miljonerna blir det inte mycket kvar. Det räcker inte ens till nöjaktigt underhåll, långt mindre till några nyanläggningar. Jordbruksministerns fromma förhoppning om att utbyggnaden och skötseln av leder i stor utsträckning skall kunna utföras med AMS-medel är ty värr alltför optimistisk. Min erfarenhet från flera års arbete med dessa frågor i vår sydligaste fjällvärld ger mig anledning att hysa stor skepsis. AMS resurser var då, liksom nu, begränsade, och de projekt som så småningom beviljades var alla av mindre omfattning. Situationen är inte bättre i dag. Arbetslösheten är värre än någonsin och därmed är också konkurrensen större om arbetsmarknadsstyrelsens ekonomiska resurser. Om riksdagen stöder det av jordbruksministern och kulturutskottets majoritet föreslagna anslaget på 2 milj.kr. till upprustning och nyanläggning av fjälleder innebär det samtidigt att man ställer sig bakom en oförsvarlig försening med konsekvenser både för fjällsäkerheten och utvecklingen av fjällturismen i vårt land. Herr talman! Med stöd av vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen 2 i kulturutskottets betänkande nr 19, innebärande att anslaget Stöd till idrotten: Anläggningsstöd m.m., höjs med 3 milj.kr. utöver regeringens förslag till att omfatta 38,4 milj.kr.

Herr talman! Kulturutskottets ordförande Georg Andersson har på en irekt fråga utvecklat utskottets inställning till amatörboxningen och dess yn på föredragande statsrådets förslag att sänka åldern från 17 till 15 år. Jag ill bara komplettera detta med några få synpunkter.

En av de punkterna är alltså 17-årsgränsen. Jag vill gärna läsa upp några rader ur ett idrottsreferat från tisdagen — det hade nämligen varit boxningsmatch i Eriksdalshallen: ”Den boxfinalkväll då allt tycktes förgjort för göteborgsklubbarna kom Roland Eriksson, 15 år, Hisingens BK, med den förlösande göteborgssegern vid ungdoms-SM. Han blir 16 år i september. Är det inte häpnadsväckande att en del av idrottsrörelsen helt sätter sig över vad en enig riksdag år efter år har uttalat? Dessutom har informationen till idrottsjournalisterna varit alldeles fel. Denna journalist tror alltså att det är en åldersgräns vid 15 år. Att vara helt ung tycks enligt detta referat vara en mycket stor merit. Man kan fråga sig om den självtagna 15-årsgränsen hålls. En av vinnarna hade alltså fyllt 15 år tre dagar tidigare. ”I sak vidhåller utskottet att säkerhetsföreskrifterna f. n. bör iakttas utan något väsentligt undantag. Detta bör kunna uppnås utan att lagstiftning tillgrips.” Herr talman! Jag är mycket nyfiken på hur Boxningsförbundet reagerar efter dagens behandling i kammaren. Och jag måste själv ställa mig frågan: Är det kanske rent av tid att införa den lag om åldersgräns som vi sagt att vi inte behöver införa eller kanske gå ännu längre och göra som motion 1139 föreslår, nämligen att i stället ge ökat stöd åt annan, icke våldsbetonad verksamhet? Men, herr talman, i dag yrkar jag alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bekämpandet av den organiserade och den ekonomiska brottsligheten måste ges hög prioritet. Den meningen upprepas på flera ställen i regeringens budgetproposition i år. Om den målsättningen är också — om man får döma av det betänkande vi nu behandlar — såväl socialdemokrater som borgerliga ledamöter i justitieutskottet överens. Men längre än så sträcker sig inte enigheten! När utskottet skulle ta steget över från den väl formulerade målsättningen till konkreta förslag på åtgärder räckte inte viljan och orken till i det borgerliga lägret. Därför har utskottet hamnat i delade meningar när det gäller åtgärder som samhället snabbt kan vidta i kampen mot denna brottslighet. Nu är denna borgerliga inställning inte ny. Jag skulle kunna redovisa en serie av borgerliga avslag på åtgärder som på senare tid förts fram från socialdemokratiskt håll, direkt riktade mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. Viljan har gjort halt på tröskeln till åtgärder! Det vanligaste borgerliga argumentet — främst från moderat håll — för avslag har varit att åtgärderna skulle hota rättssäkerheten och den personliga integriteten. Vilken integritet och rättssäkerhet skulle hotas? Vad åtgärderna syftat till har ju varit att få praktiska möjligheter att komma åt den lilla grupp som inte vill acceptera de regler och värderingar som alla andra i samhället solidariskt följer. Problemet, som vi vill angripa, är att spelrummet och rättssäkerheten för denna grupp i dag är alltför stort. De senaste dagarna har vi allvarligt påmints om hur den organiserade brottsligheten har vuxit till en omfattande och svårangripbar näringsverksamhet.

Brottslighet av det här slaget redovisade vi som exempel i vår riksdagsmotion 990 som väcktes i januari av den socialdemokratiska justitieutskottsgruppen. Vi krävde snabba, konkreta åtgärder mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. I motionen exemplifierade vi också att den organiserade brottsligheten har många andra kopplingar, bl.a. att den allvarliga narkotikahandeln har djupa kanaler till de ökade kapitalvarustölderna och den växande häleriverksamheten. Vi har sedan dess också fått bevis för hur häleriet i betydande omfattning under täckmantel av affärsverksamhet har anknytning till handel med skrot, antikviteter och begagnade bilar. I vår motion erinrar vi också om hur häleriverksamheten i sin tur har direkt koppling till den utsmuggling av begagnade bilar, konst, antikviteter, pälsar m.m. som vi vet förekommer i betydande omfattning. Exemplen visar även att det finns klara samband mellan den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. Den totala omfattningen av denna brottslighet torde vara omöjlig att beräkna. Uppgifter har förekommit om att enbart den ekonomiska brottsligheten skulle omsluta ca 20 miljarder kronor påettår. Även om vi tar den uppgiften med en viss försiktighet råder det inget tvivel om att den ekonomiska brottsligheten, framför allt i form av skattebrott, medför ekonomiska förluster som många gånger överstiger vad den traditionella brottsligheten tillfogar människorna i vårt land. I vår motion har vi nämnt många exempel på denna form av brottslighet. Vi har påmint om hur det finns företagare som satt i system att köra sina bolag i botten, ta ut avkastningen, flytta över resttillgångar i nystartade bolag och så låta det gamla företaget gå i konkurs. Kvar efter dessa skumma transaktioner blir skatteskulder samt skulder till fordringsägare och för de anställda i många fall förlust av jobben och andra efterräkningar. Många löntagare har också drabbats av obetalda sociala avgifter och skatteskulder efter anställningar hos skumma företagare på den grå eller den svarta marknaden. Hur stora skador samhället och enskilda orsakas av de många brotten mot arbetsmiljöoch miljöskyddslagstiftningen torde det vara omöjligt att beräkna. Svart handel med hyresfastigheter bedrivs bevisligen av många mäklare och ett stort antal fastighetsägare — med hyresgästerna som stora förlorare.

Den klara kopplingen mellan skattebrottsligheten och valutabrotten har vi också med många exempel påvisat i den socialdemokratiska justitieutskottsgruppens motion nr 990. På punkt efter punkt har man, som jag tidigare nämnt, under senare tid från borgerligt håll sagt nej när vi fört fram förslag om åtgärder för att täppa till luckorna i lagstiftningen och skapa praktiska möjligheter att kontrollera och komma åt denna brottslighet. Nej säger man också nu från borgerligt håll i justitieutskottet till de åtgärder som vi vill begära av regeringen. Vad regeringen föreslår i årets budgetproposition är att sammanlagt 60 polistjänster i år skall avdelas för arbete med utredning av narkotikabrott och Det är en markering, som vi också instämt i från socialdemokratiskt håll. Men någon särskild anledning att yvas över att 60 av vårt lands 16 000 polistjänster avdelas speciellt för denna brottsbekämpning finns inte. I övrigt har regeringen och den borgerliga majoriteten i utskottet nöjt sig med en viss kursverksamhet som genomförs på åklagarsidan och det utredningsuppdrag som brottsförebyggande rådet fått, att bl.a. överväga formerna och riktlinjerna för en övergripande granskning av lagstiftningen mot denna brottslighet. Vi socialdemokrater i justitieutskottet har, med hänvisning till vår gruppmotion 990, sagt att vi vill bekämpa denna brottslighet med många andra samhällsåtgärder än avdelade polistjänster. Vi har begärt att det skall ske genom ökade insatser av revisorer, skattemyndigheter, tull, riksbank, bankinspektion m.m. Vi vill också att kampen mot denna brottslighet skall föras genom att straffbestämmelserna ändras, men i ännu högre grad genom åtgärder som direkt försvårar förutsättningarna för denna brottslighet. Vi har i exemplifieringen på åtgärder i vår reservation nämnt behovet av översyn av konkurslagstiftningen, åtgärder för att säkerställa skatt vid entreprenader m.m. Vi har upprepat kravet på en allmän lag mot skatteflykt, och vi kräver ett samlat grepp från regeringen för att åstadkomma det nödvändiga samarbetet i kampen mot denna brottslighet mellan bl.a. polisoch åklagarväsendet, tulloch skatteväsendet, riksbanken och bankinspektionen. Vi vill utvidga kravet på utbildningsinsatser för utredningspersonal, och vi kräver i reservationen åtgärder för stöd och hjälp till den organiserade brottslighetens offer: narkotikamissbrukare, prostituerade m.fl. Vianseratt insatser av detta slag brådskar! Men det tycker tydligen inte den borgerliga majoriteten i justitieutskottet, som har avvisat våra förslag. Nära samband med frågan om insatser mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten har också en annan av våra reservationsfrågor — prioritering av polisresurser. Departementschefen har i budgetpropositionen tagit avstånd från en sådan prioritering. Han menar att det bör vara den lokala polisorganisationen som skall avgöra mot vilka arter av brottslighet resurserna i första hand bör sättas in. Vi delar meningen att prioriteringen ytterst bör ske lokalt, men vi anser inte att detta hindrar att riksdagen i en så viktig fråga får tillfälle att i stort bedöma inriktningen av den brottsbekämpande verksamheten i vårt land. Vi har därför krävt att regeringen årligen, i anslutning till förslaget om anslag till polisväsendet, skall analysera brottsutvecklingen och redovisa sina bedömningar i frågor om huvudinriktningen av polisens brottsbekämpande resurser. Vi har också från socialdemokratiskt håll reserverat oss mot de ändrade ed direktiven för förmögenhetsbrottsutredningen, men om detta skall Lilly Bergander tala senare. Mycket i övrigt om polisens arbete, som det funnits anledning att ta upp i dag, behandlas just nu i 1975 års polisutredning, som beräknar att lämna förslag under senare delen av detta år. Jag avstår därför från att ta upp ytterligare frågor i dag. Låt mig till sist, herr talman, få avge en mera principiell deklaration i anslutning till denna fråga. Politik är att vilja, är ett påstående som Olof Palme har myntat. Vill man åstadkomma förändringar, så måste det till en viljeinriktning som planerar långsiktiga åtgärder, men som också varje dag i varje situation där så behövs vidtar åtgärder som leder utvecklingen i önskad riktning. Det räcker inte med välformulerade målsättningar. Det räcker inte med långdragna utredningar. Vill man förändra, då måste man också handla. Däri ligger skillnaden mellan socialdemokraternas och de borgerligas inställning till kampen mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. Vi vill sätta in åtgärder — snabba åtgärder. Det vill man inte från borgerligt håll. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 2 och 3 i justitieutskottets betänkande nr 27.

Herr talman! I reservationen nr 1 till justitieutskottets betänkande nr 27 yrkar vi socialdemokrater att riksdagen återkallar de tilläggsdirektiv som den borgerliga regeringen givit till förmögenhetsbrottsutredningen. För att inga missförstånd skall uppstå vill jag poängtera att det inte gäller den organiserade ekonomiska brottsligheten. Vad det gäller är att förmögenhetsbrotten och de straffrättsliga åtgärderna i samband med dessa skall jämföras med i första hand de s.k. moderna brotten, t.ex. skatteoch valutabrott, brott mot bestämmelser om arbetarskydd eller mot milöoch naturvårdsintressen. Synen på förmögenhetsbrotten är också mycket viktig sett ur ett vidare perspektiv. Det är dessa brott som antalsmässigt helt dominerar. Vill man ha en annan prioritering är det därför nödvändigt att ge de vanliga förmögenhetsbrotten ett lägre straffvärde. Det är också helt klart att många av de s.k. moderna brotten är mera skadliga både för samhället och för enskilda människor än de traditionella förmögenhetsbrotten. Straffsatserna avspeglar också den värdering riksdagen har på straffvärdigheten av de olika brotten, och självfallet arbetar polisen i enlighet härmed. Om således regeringen inte är beredd att klart göra en prioritering när det gäller de vanliga förmögenhetsbrotten, då hjälper inget vackert tal om att man vill bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Men finns det då inte risker i samband med att man sänker straffnivåerna för de vanliga förmögenhetsbrotten? Jag tror inte det. Om vi bortser från de allra grövsta brotten på det här området, som naturligtvis skulle bestraffas hårt även i fortsättningen, är effekterna av fängelsestraffen främst allmänpreventiva. Jag är för min del övertygad om att den preventiva effekten är lika stor om straffet är åtta eller fyra månaders fängelse. Syftet är ju att klart markera samhällets avståndstagande till denna typ av brott, och det kan man göra — vid behov också kraftfullt inom ramen för väsentligt lägre straffskalor än vad som gäller i dag. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Vi har i motionen 994 yrkat avslag på förslaget att 130 nya polistjänster skall inrättas. Vi föreslår i stället att de medel som skulle ha använts härför skall gå till bl.a. frivården. Vi har ställt dessa förslag utifrån grundsatsen att skärpta straff och flera poliser inte löser brottslighetens problem. Man måste i stället satsa mer på att angripa brottslighetens orsaker: den sociala utslagningen och den ojämlikhet som dömer allt fler till desperat hopplöshet. Brottsligheten har också sin orsak i den hets, stress och utslagning som följer av ett samhälle baserat på kommersialism och profitjakt. Detta kommer man inte åt med flera poliser. Eftersom statsbudgetens medel är begränsade, står flera polistjänster i motsättning till andra insatser. Vi har i motionen särskilt pekat på frivården, som dock skall diskuteras i annat sammanhang. Samtidigt är prioriteringen av polisens arbete något som bör granskas kritiskt. Den ekonomiska brottsligheten frodas. Hämningslösa profithajar ställer upp såsom finansiärer till narkotikahandel och bordellverksamhet. Valutafifflet breder ut sig. Denna brottslighet är inte en följd av utslagning. Den utövas av en liten privilegierad grupp. Den skapar däremot utslagning och lidande. Men någon effektiv kamp mot denna brottslighet låter inte myndigheterna polisen föra. Däremot saknas aldrig polis för att övervaka demonstrationer. Det behövs en omprioritering av polisens verksamhet. Polisapparaten har växt kraftigt under senare år. Vi vill inte medverka till att resurser som skulle göra bättre nytta mot utslagning och brottslighet inriktas på ökad repression.

I övrigt yrkar jag bifall till motionen 994.

Herr talman! När man lyssnar till Arne Nygren, frestas man kanske lätt att tro att motsättningarna mellan majoriteten och minoriteten i utskottet i fråga om det betänkande som vi nu behandlar är större än de egentligen är. Det beror kanhända på att Arne Nygren låter så väldigt engagerad, när han talar för sin sak.

Socialdemokraterna uttrycker sig dock på något annat sätt och piggar upp anrättningen genom att krydda det hela med sådana vanliga förstärkningsord som större effektivitet, samlat grepp och tillräcklig tyngd. Vi kan alla knepen att använda de uttrycken på ett lämpligt sätt. I själva verket finner man, om man gör de här jämförelserna, som jag tycker att man skall göra, att reservationerna är tämligen substanslösa i sakfrågorna. Nu är det så, herr talman, att vi på den borgerliga sidan har gjort en liten arbetsfördelning mellan oss, och jag skall för min del hålla mig till den särskilda reservationen om ändrade direktiv till förmögenhetsbrottsutredningen.

Om jag skulle våga mig på att göra en liten tolkning av vad som sades om vad man nu borde göra i sammanhanget, så vill jag säga att jag fick en känsla avatt socialdemokraterna nu genom Lilly Bergander har gått litet längre än de trots allt försiktiga formuleringar som justitieminister Geijer använde. Nu vill socialdemokraterna snäva in på allsidigheten och förutsättningslösheten i utredningsarbetet, och man vill inskränka utredningen till det rätt noggrant preciserade beställningsarbete som justitieminister Geijer gav anvisningar om. När de ursprungliga direktiven kom till föranledde de en debatt här i kammaren i anslutning till bl.a. en moderat partimotion. Motionärerna reagerade mot direktivens ensidighet och förklarade sig vilja i fortsättningen liksom hittills slå vakt om regler som möjliggör för individen i en alltmer krävande och farofylld värld att känna lugn och trygghet, inte minst i sitt hem — det var ju aktuellt vid det tillfället. Om man nu ser till den socialdemokratiska motion som ligger till grund för reservationen, så måste jag säga att jag tycker att den på en central punkt brister i logik. Å ena sidan talar man med till synes all önskvärd tydlighet och kraft om att, som det står ”Någon ändring i fråga om utformningen av de grundläggande reglerna om egendomsbrott är därför inte möjlig. Stöld och bedrägeri kommer”, säger man, ”att vara straffvärda handlingar också i framtiden.” Det är mycket bra att man säger detta. Men sedan blandar man plötsligt in polisens och domstolarnas verksamhet, och så säger man någonting som tyder på ett visst missnöje med förhållandena. Man säger att den verksamhet som bedrivs i domstolarna och av polisen är ”i alltför hög grad koncentrerad kring egendomsbrotten”. Det framgick också av det anförande som jag åberopade nyss. Den faktiska innebörden av det missnöje som ligger i den meningen är — det framgick också av vad Lilly Bergander sade — att man vill ge polis och domstolar tillfälle att prioritera andra frågor. Men om man nu så starkt som socialdemokraterna gör stryker under att stöld och bedrägeri är straffvärda handlingar, så förstår jag inte riktigt hur man skall nå sådana processekonomiska vinster att man skulle få utrymme för den andra verksamheten, som vi helt är överens om att det behöver ges utrymme åt. Nr 118 Jag tror inte att man uppnår det socialdemokraterna vill genom att ändra på Torsdagen den straffvärdet. Stöld, bedrägeri och vad det nu är för någonting är straffvärda 13 april 1978 handlingar, och det ankommer på polis, åklagare och domstolar att handlägga de ärendena i stort sett i den ordning som de flyter in och kommer under myndigheternas bedömning. Man kommer med andra ord inte ifrån den situation som socialdemokraterna kritiserar, om man menar allvar med sin bekännelse till den enskildes integritet. Menar socialdemokraterna allvar med talet om att sådana ingrepp i den personliga integriteten som egendomsbrott riktade mot enskilda personer måste motverkas? Menar ni allvar med det?

Tror förresten socialdemokrater själva på den tes som ni för fram i motionen, att den som tänker begå en stöld eller liknande brott för ekonomisk vinning skulle känna sig mer avskräckt av tanken på ett bötesstraff än på ett fängelsestraff? De böter som vederbörande eventuellt skulle ådömas tänker han säkert inte betala. Avskaffar vi då förr eller senare bötesförvandlingsbestämmelserna, så har han ju inte ens ett mycket avlägset hot om fängelsestraff hängande över sig. Även om det i sak är riktigt att rättsskipningen i vårt land är starkt belastad med hanteringen av egendomsbrott vill jag, med anledning av motionens tal om koncentration i alltför hög grad, säga att jag undrar om de många människor som blir utsatta för brottslig verksamhet av detta slag, t.ex. här i Stockholm, verkligen har en känsla av att poliser, åklagare och domare är särskilt koncentrerade på deras problem. Uppklarningsprocenten är ju beklagligt låg. Jag har personlig erfarenhet från tre olika fall under de två senaste åren, då jag har haft anledning att vända mig till polisen, så jag vet faktiskt vad jag talar om när jag säger att det inte är så bra ställt på detta område. Från majoritetens sida har vi avvisat det socialdemokratiska yrkandet om insnävning av direktiven till förmögenhetsbrottsutredningen, och vi har motiverat det med att det kommer att ske en samlad översyn av förmögenhetsbrotten genom denna utredning. Man kan förvänta att de frågor som finns upptagna i motionen rörande egendomsbrottens straffvärde i förhållande till andra brott blir allsidigt och förutsättningslöst utredda av utredningen med de direktiv som föreligger. Vi i utskottsmajoriteten har tyckt att det är nödvändigt för statsmakternas fortsatta ställningstagande till dessa lagstiftningsfrågor att en sådan utredning görs. Jag kan personligen tillägga att jag tycker det alltid är principiellt värdefullt att man för dem som i olika sammanhang skall fatta beslut tar fram ett beslutsunderlag som är så allsidigt och förutsättningslöst utarbetat som möjligt. Jag tror att slutprodukten av ett arbete blir bäst på det sättet. I sak är jag emellertid inte övertygad om att en lösning i nära anslutning till 61 dåvarande justitieministern Geijers direktiv är särskilt fördelaktig för de enskilda människorna vare sig i deras egenskap av individer eller som medborgare i samhället. Jag skall här inte göra något förhandsuttalande om huruvida det s.k. straffvärdet när det gäller ekonomisk brottslighet, som i första hand drabbar samhället men därigenom också individerna, bör bibehållas på nuvarande nivå eller höjas — eller kanske sänkas. Det senare är väl inte särskilt troligt.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
Herr talman! Det är ingalunda några korta och allmänna formuleringar som skiljer oss åt, herr Lidgard.

Vi går längre och föreslår en rad konkreta åtgärder som bör kunna sättas in omedelbart och som vi vill att riksdagen skall begära hos regeringen. Vi säger nej till ytterligare åtgärder. Det är där skiljelinjen går, herr Lidgard. Det skulle vara intressant att veta om utskottets ordförande menar att vi skall avvakta utredningsresultatet och invänta en ny budgetproposition, innan vi gör något utöver vad som nu föreslås.
Herr talman! Jag hade inte väntat mig att Bertil Lidgard liksom vi skulle tycka att man borde arbeta enligt f. d. justitieminister Geijers direktiv. Men vad är det då som vi talar om? Jo, det gäller att se till att förmögenhetsbrotten inte har ett högre straffvärde än de s.k. moderna brotten. Vi vet också att resurserna måste styras. Alla känner vi till att polisen har en mängd vakanta tjänster som det inte varit möjligt att tillsätta. Då är det ju viktigt att de resurser som finns används effektivt. Enligt vår åsikt borde en större del av dessa resurser styras över för bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. Därmed är inte sagt att vi anser att den enskilde inte skall kunna känna trygghet. Jag tror emellertid inte att detta är beroende av om vi har ett ettårigt straff eller ett straff på kanske fyra månader. Jag tror också att man i viss utsträckning kan använda ett bötesstrafföreläggande och nå precis samma resultat. Vad är då ett brott mot samhället? Jo, det är ju ett brott mot oss alla, eftersom samhället består av individer.
Herr talman! Jag skall ge Arne Nygren ett mycket rakt svar på frågan till mig. Jag tycker att man i alla sammanhang skall avvakta med beslut, tills man har ett beslutsunderlag, och pågående utredningar är ju avsedda att skaffa fram ett sådant beslutsunderlag. På åtskilliga punkter i propositionen har justitieministern uttryckt förhoppningar och önskemål om att utredningar som i detta sammanhang är intressanta skall kunna slutföras mycket snabbt. Sedan sade Arne Nygren att det är stor skillnad mellan oss. I mitt tidigare anförande sade jag att man borde ha gjort jämförelser med vad som sades i propositionen 100. Gör man det kommer man fram till att det inte är så stor skillnad mellan oss. Vi har fäst oss vid att justitieministern skrivit följande: ”Detta innebär inte att jag anser att det ej behövs samordning och uppföljning av insatserna mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. Tvärtom håller jag före att en sådan central samverkan fyller en viktig funktion. Jag anser emellertid att det bör ankomma på RÅ, riksskatteverket och rikspolisstyrelsen att i samråd skapa de former för samordning och uppföljning som behövs mellan dem inbördes och med andra myndigheter som särskilt berörs. Som exempel i detta hänseende kan nämnas riksbanken och kronofogdemyndigheterna.” Detta är ju en uttalad viljeinriktning. Vad ni har lagt till i er reservation är bara några ord om ett samlat grepp i detta sammanhang, som jag inte tycker gör så förfärligt stor skillnad.
Herr talman! Jag hade inte väntat att få något annat svar från Bertil Lidgard än att vi får vänta till något senare tillfälle med det som går utöver det som nu föreslås. Men som jag framhöll i mitt första inlägg behöver man inte avvakta ytterligare utredning. Det ligger redan i regeringens kansli utredningsförslag i frågor som vi har motionerat om. Låt mig bara som exempel nämna frågan om allmän lag mot skatteflykt, som varit aktuell både 1977 och 1978 och där ett utredningsförslag ligger i botten. Jag skulle kunna ta många andra exempel, där vi har framhållit nödvändigheten av olika åtgärder. Jag anförde ett exempel, och det finns — som jag nämnde i mitt huvudanförande — många andra fall där man redan nu kan vidta åtgärder. Det skulle vara av värde, om Sveriges riksdag samlat sade ifrån att vi kräver snabba tag mot den organiserade brottsligheten och att man skall genomföra de åtgärder som redan är satta i sjön. Man skall inte försöka förhala dem ytterligare genom att säga att vi måste vänta på ytterligare utredningar innan vi vidtar några åtgärder utöver de som nu är föreslagna.
Herr talman! Det känns ytterligt tillfredsställande för oss moderater att höra att socialdemokraterna numera är så på alerten när det gäller brottsbekämpning. Vi har väntat länge på att ni skulle komma därhän.

Herr talman! Efter det meningsutbyte som förekommit mellan Arne Nygren och utskottets ordförande skall jag inte nu börja med att bemöta herr Nygren. På grund av det ekonomiska läget får polisen i nästa års budget inte ut lika mycket som tidigare år. Det har helt enkelt inte gått att tillmötesgå alla väl motiverade framställningar i konkurrens med många andra och lika viktiga områden. Och ändå har rikspolisstyrelsen i hög grad redan beskurit de framställningar som gjorts i de olika polisdistrikten och länsstyrelserna. Trots allt hoppas vi, att verksamheten skall kunna bedrivas lika effektivt som tidigare. Efter hand som den ekonomiska tillväxten medger det kommer helt säkert resurserna till polisen att öka igen. Innan jag går in på själva betänkandet vill jag erinra om att under det nu avslutade budgetarbetet har Carl Persson avgått som rikspolischef. Det ger anledning att nämna något om vad Carl Persson betytt för den svenska polisen och det svenska samhället. Han har som utredare organiserat den nuvarande statliga polisen i Sverige, och han har varit den förste rikspolischefen. I den egenskapen har han i 14 år haft ansvaret för polisverksamheten i landet. Det ansvaret och det arbetet hör säkert till de svåraste uppgifterna, men Carl Persson har verkligen klarat uppgiften, även om han emellanåt fått arbeta i motvind. Hans sätt att arbeta och att vara människa har skapat respekt och uppskattning inte bara hos den egna personalen utan även hos en bred allmänhet. Även utom Sveriges gränser har arbetet uppmärksammats, och det var ingen tillfällighet att Interpol kom att ledas av den svenske rikspolischefen. Hans motto för den svenska polisen var från början att skydda, hjälpa och ställa till rätta; och det har han arbetat för. Vid sin avgång uttalade han önskemålet att detta motto skulle få vara vägledande för det svenska polisarbetet även i framtiden. Vi i Sveriges riksdag har all anledning att instämma i denna önskan och att arbeta för att den verkligen blir infriad. För att sedan övergå till betänkandet, så skall jag uppehålla mig vid punkten 4 som gäller den lokala polisorganisationen. Här föreslås en utökning med 130 nya polismanstjänster. Det är en låg siffra i jämförelse med tidigare år, men nu finns det inte pengar till flera. En annan anledning är vakansläget, som på många håll är besvärande. Från den synpunkten är det viktigare att nu utöka utbildningskapaciteten och kunna tillsätta de tjänster som redan finns i staten. Därför kommer antalet intagna aspiranter till polisskolan i Ulriksdal att öka. Medel till den utökade utbildningen har också beräknats i rikspolisstyrelsens stat. Under anslaget föreslås också en organisationsförändring. Det gäller piketverksamheten i Stockholms polisdistrikt. Till grund för denna ligger ett enhälligt delbetänkande från 1975 års polisutredning. Regeringens förslag överensstämmer med utredningens och innebär att piketgrupperna organiseras med redan befintlig personal i distriktet. Grupperna skall normalt syssla med vanligt övervakningsarbete men vid behov också kunna disponeras för uppgifter av allvarlig karaktär, t.ex. vid katastrofer av olika slag, terrordåd Under anslaget kommer också frågan om bekämpandet av den ekono Torsdagen den miska och organiserade brottsligheten. Där specialdestineras nu 35 polis 13 april 1978 manstjänster, varav 5 tjänster är avsedda för rikskriminalen att utnyttjas för samordnande verksamhet. De 60 polismanstjänster, som Arne Nygren nämnde att man från socialdemokratiskt håll yrkat på, känner jag inte till. Jag har inte kunnat återfinna detta i motionen och inte heller i betänkandet. Jag känner alltså inte till den uppgiften och kan inte bemöta den mera av den anledningen. Det råder inte några delade meningar om behovet av särskilda resurser för bekämpningen av den organiserade och ekonomiska brottsligheten. Resurstilldelningen kan givetvis diskuteras. Kunde vi få medel till en större satsning redan nu, så skulle vi vara enbart tacksamma. Men det är ont om pengar och samtidigt kan det vara välbetänkt att bygga upp denna verksamhet etappvis. Polisens organisationsformer är dessutom föremål för överväganden i 1975 års polisutredning. I avvaktan på resultat av denna skulle det vara mycket olyckligt om riksdagen nu fastställer en organisation som inte passar in i ett större sammanhang. Det räcker nu med att placera de nya tjänsterna i de tre största städerna och att längre fram fortsätta med en ytterligare utbyggnad. Verksamheten kommer säkert inte att veta om några geografiska gränser eftersom hela landet oftast är verksamhetsfält för den här sortens brottslighet. Några svårigheter att disponera personalen i andra polisdistrikt eller län finns inte. Det var dock bl.a. en av fördelarna med förstatligandet av polisen. Tidigare var detta betydligt svårare. I dagens läge är det således mest naturligt att inordna dessa tjänster i den nuvarande organisationen. När det gäller samarbetet mellan åklagare, tull, skattemyndighet, domstolar och polis så har departementschefen uttömligt redogjort för det. Ett sådant samarbete har förekommit under många år utan att det varit direkt reglerat. Det ligger i sakens natur att samarbete mellan myndigheterna skall äga rum när det finns anledning till det, och nu sägs det också klart ut att så skall ske. Detta är givetvis bra. Man behöver sedan inte direkt knyta särskilda åklagare till den här verksamheten rent organisatoriskt, men såvitt jag förstår blir det ändå bara vissa åklagare som kommer att kopplas in på sådana ärenden, eftersom det kommer att krävas speciell utbildning på området. Däremot är det viktigt att en åklagare redan från början får överta ledningen av förundersökningen i sådana brottmål, oavsett om det finns något misstänkt eller ej. Departementschefen säger också detta i propositionen, och riksåklagaren är beredd att släppa till tillräckliga resurser för ändamålet. Då bör inte organisationsformen få bli en stridsfråga i riksdagen. Huvudsaken är att arbetet kommer i gång snabbt och att det leder till önskat resultat. Vad beträffar översynen av lagstiftningen om den ekonomiska brottsligheten har det uppdragits åt brottsförebyggande rådet — såsom vi hört här förut —att arbeta med detta. Att det sker skyndsamt är angeläget, och jag har erfarit att arbetet är i gång och att intresset för ett snabbt resultat finns hos utredarna. Ledamoten av riksdagen Barbro Engman, som är en av motionärerna, sitter med i styrgruppen, vilket jag tycker borgar för att talet om ett snabbt resultat 65 inte bara skall bli ett tomt prat. Jag har ingenting emot att alla övriga åtgärder som anges i reservationen 3 kommer till stånd. De är ju redan föremål för beredning i regeringens kansli, varför riksdagen inte behöver ge regeringen till känna att regeringen skall vidta åtgärder som den redan själv tagit initiativ till. Så skulle aldrig en socialdemokrat ha gjort under en socialdemokratisk regering, och det finns då ingen anledning att göra så nu heller. Vad som är angeläget är att regeringen vidtar åtgärder på det här området, och det kommer självfallet att ske utan order från riksdagen. I reservationen 2 tas prioriteringsfrågorna upp. Man konstaterar att de särskilda insatserna mot narkotikabrottsligheten, den organiserade brottsligheten och den ekonomiska brottsligheten ges prioritet framför insatser mot annan brottslighet. Det är självklart att de insatser som nu görs skall användas vid bekämpningen av den här sortens brottslighet, men att riksdagen därutöver skulle besluta om att allmänt inrikta polisens arbetsinsatser främst mot angiven brottslighet kan inte vara riktigt. Men detta klarar man i stället internt inom polisen, och den prioriteringen måste bygga på utvecklingen av den här nämnda brottsligheten.

Det ligger i sakens natur, och det får vi anledning att ta upp årligen — om inte annat så när budgeten skall behandlas. Herr talman! I det här sammanhanget vill jag också erinra om att det redan finns ett stort antal tjänster inom den svenska polisen för utredning av den ekonomiska brottsligheten. De är placerade vid kriminalavdelningarnas bedrägerirotlar, och dessa poliser är välutbildade genom specialkurser vid polisskolan i Solna. Där pågår årligen två olika kurser om sju veckor vardera. Den ena kursen behandlar utredning av vissa förmögenhetsbrott och den andra utredning av gäldenärsoch skattebrott. Det vanliga är att dessa specialutbildade polismän genomgår båda kurserna, som omfattar 60 resp. 40 elever per år. De som genomgår denna utbildning är väl grundutbildade och har redan förvärvat erfarenhet av sådan utredningsverksamhet. De är som regel på grund av sin duglighet på området handplockade för utbildningen och den fortsatta verksamheten i polisdistrikten. Det här arbetet är inte nytt inom polisen. Det är bara det att denna brottslighet har utvecklat sig särskilt snabbt under senare år och tagit sådana proportioner att bekämpningen måste intensifieras. Det var därför rikspolisstyrelsen 1976 tog initiativet till arbetsgruppen mot organiserad brottslighet, den s.k. AMOB-utredningen. Bakgrunden var de olika brott som tidigare redovisats här i dag, bl.a. de brott som Mr X varit misstänkt för. I lunchekot i dag fick vi höra att Mr X nu skall åtalas efter en av de största skatteutred Nr 118 ningarna i det här landet. Den utredningen har utförts av den personal som i Torsdagen den åratal sysslat med sådant arbete, och det har de klarat bra. Vi får alltså akta oss 13 april 1978 för att underskatta redan befintlig personal, som på det här området måste fortsätta sitt arbete. De nu inrättade tjänsterna skulle vara ett slag i luften om de ensamma skulle överta hela ansvaret för detta utredningsarbete. Detta är ytterligare en bidragande orsak till att man inte nu skall skapa någon ny organisation utanför den redan befintliga. Det finns nämligen risk för att vi annars skulle förlora många dugliga utredningsmän, och det har vi inte råd med om vi vill få bukt med den här allvarliga brottsligheten. Det är säkert detta som bl.a. har påverkat de fackliga organisationernas ställningstagande och kan absolut inte ses som något slags bypolitik. Vi brukar ju lyssna på facket. Vi bör nog göra det även i en sådan här fråga; det är i alla fall fackets personal som skall göra jobbet. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkandet nr 27 på alla punkter.
Herr talman! Får jag bara till herr Polstam för allmän information säga att de 60 polistjänster jag talade om nämns på s. 7 i bil. 5 till budgetpropositionen. Jag ber alltså herr Polstam att läsa på i budgetpropositionen. Jag blev inte förvånad när herr Polstam anslöt sig till den moderata linjen om att det inte finns mycket mer att göra här. Jag skulle då vilja ställa tre frågor rakt och konkret till herr Polstam, och jag skulle vara tacksam att få tre lika raka och konkreta svar. 1. De borgerliga, herr Polstam inräknad, sade nej till socialdemokraternas motion om stickprovskontroll för att förhindra valutasmuggling. Det var ett krav som också riksbanksfullmäktige stod bakom, och det var ett krav som låg i linje med kampen mot den organiserade ekonomiska brottsligheten. Varför sade ni nej? 2. Den borgerliga majoriteten i riksdagen sade nej till en socialdemokratisk proposition om ändringar i konkurslagen för att komma till rätta med de s.k. fattigkonkurserna. Jag frågar herr Polstam rakt på sak: Varför sade herr Polstam och övriga borgerliga i denna kammare nej? 3. Regeringen har inte trots socialdemokratiskt motionerande under två år i rad gjort något av den skatteflyktsklausul som ligger färdig och utredd sedan ett par år tillbaka. Jag frågar herr Polstam: Varför gör man ingenting om man verkligen vill göra vad som är möjligt? Det ligger förslag, herr Polstam, men det händer ingenting med förslagen, och det var därför vi från socialdemokratiskt håll begärde att riksdagen skulle göra en beställning om att dessa förslag skall fram.
Herr talman! Jag har inte nu något minne av hur dessa förslag behandlades. Men det finns ju som herr Nygren säger förslag i regeringens kansli, och jag utgår från att departementschefen kan svara på om det kommer att hända någonting där eller inte. Jag har inga uppgifter att lämna herr Nygren om det i
Herr talman! Det må jag säga var en verklig överraskning, herr Polstam. Med konkreta exempel har jag bevisat att herr Polstam varit med om att här i kammaren gå emot förslag till åtgärder som skulle ha kunnat innebära skärpt kamp mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten, och då säger herr Polstam att han inte vet varför han röstade emot de förslagen. Det var en verklig överraskning att få höra detta från en ledamot av riksdagens justitieutskott. Herr Polstam säger att det ligger förslag i regeringens kansli. Får jag uppfatta detta, herr Polstam, som en adress till departementschefen att plocka framt.ex. förslaget till skatteflyktslag och lägga det på riksdagens bord enligt det socialdemokratiska kravet två år i rad?
Herr talman! Jag är inte övertygad om att herr Nygren har rätt när det gäller behandlingen av de tidigare ärendena, men vi skall titta på det. Då får vi nog anledning att återkomma. Som jag sade tidigare kommer inte jag att gå emot ett förslag till exempelvis skatteflyktslagstiftning, som herr Nygren vill ha igenom. Jag är övertygad om att departementet kommer att lägga fram ett sådant förslag — vi behöver inte göra det motionsvägen.

Herr talman! Med anledning av vad som här uttalats om konkurslagstiftningen och de frågor som ställts kan jag säga att efter riksdagens beslut lämnades tilläggsdirektiv till konkurslagskommittén. Detta har resulterat i att ett nytt förslag är under utarbetande med sikte på att inom kort kunna remitteras till lagrådet. I tilläggsdirektiven togs särskilt upp att kommittén under sitt fortsatta arbete skall överväga åtgärder för att förhindra de försök som kan förekomma att använda konkursinstitutet på ett icke önskvärt sätt. Det är bl.a. institutet konkurskarantän som kommittén skall se på. Det kan också ifrågakomma andra åtgärder i samma riktning. Beträffande en lagstiftning med en allmän skatteflyktsklausul förelåg redan under den gamla regeringens tid ett sådant förslag, men det framlades inte av den gamla regeringen. Det är klart att detta förslag nu ligger i den nuvarande regeringens kansli, och frågan om det skall föreläggas riksdagen är nu under övervägande inom regeringen.
Herr talman! Jag ber att få tacka departementschefen för det här beskedet. Torsdagen den Om det inte skulle bli något annat resultat av debatten, så har vi ju ändå fått 13 april 1978 besked på en punkt. Jag tycker det är värdefullt att ha fått veta att det finns ett förslag på gång till konkurslagstiftning. Ibland lönar det sig att driva på. Det är vad vi har gjort under ett par års tid. När det gäller förslaget till skatteflyktsklausul vill jag nämna att det var under bearbetning i departementet vid regimskiftet. I en partimotion, undertecknad av Olof Palme m.fl., motionerade vi socialdemokrater i januari månad i fjol om att förslaget skulle verkställas. Vi har kravet med nu också i ett av de förslag som just nu behandlas. Vi får hoppas att de här påstötningarna under ett par år från vår sida leder till att det även här kan komma ett förslag. Det skulle vara välkommet.

Herr talman! I den allmänna debatten har uttrycken ”organiserad brottslighet” och ”ekonomisk brottslighet” fått fotfäste utan att man alltid har gjort riktigt klart för sig vad man menar med dem. Även om det görs försök, såväl i rikspolisstyrelsens rapport om dessa ting som i brottsförebyggande rådets remissvar på rapporten och i budgetpropositionen, manar de ordval man här gör till en viss försiktighet. Försiktigheten bör, tycker jag, ha sin grund däri — och det hoppas jag att det råder allmän enighet om — att brottsliga handlingar av olika slag skall kallas för det endast och allenast om de återfinns som brott i brottsbalken eller i sanktionsbestämmelser i andra lagar. Att det härutöver förekommer aktiviteter som utan att vara bestraffningsbara ändå kan framstå som moraliskt eller politiskt eller etiskt tvivelaktiga är en annan sak. Det senare förhållandet kan ligga till grund för en diskussion om att man bör kriminalisera sådana handlingar. Den diskussionen bör i så fall grundas på ett ordentligt utredningsmaterial. Här kommer man in på ett annat förhållande, som också manar till en viss försiktighet. Det är att kunskapen om det som kallas för organiserad och ekonomisk brottslighet trots allt är begränsad. Att vi i grova drag känner till omfattningen och arten av den har redan nu föranlett betydande aktivitet och satsningar från regeringens sida, men en viktig utgångspunkt bör ändå vara, om satsningarna skall få effekt, att kunskapen skall fördjupas. Allmänt sett harjag ingen erinran mot den beskrivning av den här brottsligheten som Arne Nygren gav, men jag tycker ändå att det är viktigt att vi har klart för oss hur förgrenad den är, hur djup den är, vilka aktiviteter som pågår och vilka som är inblandade. En synpunkt till av allmän karaktär vill jag gärna tillägga innan jag närmare går in på att kommentera den socialdemokratiska reservationen rörande de här frågorna.

Vad man här kallar för traditionell brottslighet innebär bl.a. följande: grov misshandel och misshandel, som ända sedan mitten av 1960-talet kraftigt ökat, rån med alltmer ökat inslag av väpnat rån, inbrott som också kraftigt ökat sedan 1960-talet, biltillgrepp, stöld, skadegörelsebrott. Denna typ av brottslighet drabbar oftast enskilda människor direkt och får därför stor inverkan på medborgarnas uppfattning om tryggheten och säkerheten i samhället. Även om man kanske erkänner att den organiserade och ekonomiska brottsligheten i vårt samhälle har omfattande och upprörande effekter, måste man enligt min uppfattning alltid hålla i minnet att den enskilde medborgare som genom ett våldsbrott drabbas av långvarigt psykiskt och fysiskt lidande har rätt att av vårt samhälle få detta brott erkänt som ett allvarligt brott och inte få det åsatt beteckningen ”traditionellt”. Den socialdemokratiska reservationen nr 3 till utskottsbetänkandet nr 27, som avser åtgärder mot den organiserade och ekonomiska brottsligheten, ger uttryck för en allmän klagan över att det görs för litet och att det sker för långsamt. Konkret anvisar reservationen mycket litet utöver propositionens förslag. Reservanterna hävdar att propositionens förslag till insatser inte möjliggör den effektivitet som är nödvändig och att det erfordras ett ”samlat grepp” från regeringens sida för att åstadkomma samordningar och samarbete mellan de olika myndigheter som berörs. Frågan om polisens organisation och samverkan med andra myndigheter berörs utförligt i propositionen, där bl.a. ingående redovisas remissutfallet på rikspolisstyrelsens förslag. Av detta kan man t.ex. utläsa att remissinstanserna har delade meningar om den organisationstruktur inom polisen som erfordras för att bekämpa den nu aktuella brottsligheten. Bl. a. har samtliga länsstyrelser avstyrkt rikspolisstyrelsens förslag på en mycket viktig punkt och föreslår att man avvaktar polisutredningens resultat. Organisationsmodellen är alltså inte självklar exempelvis från effektivitetssynpunkt och samverkanssynpunkt. Mot den bakgrunden framstår reservanternas krav på vad man kallar ”ett samlat grepp” som litet väl enkelt. För egen del tycker jag att den organisation som byggs upp för att bekämpa den djupt allvarliga brottslighet vi nu talar om skall ha sin grund i en väl förankrad syn hos olika myndigheter och personalorganisationer på hur man bäst utnyttjar de resurser som finns. Det kan ligga en fara i att, som jag tyckte Arne Nygren ville göra, hetsa fram en organisation som sedermera visar sig vara mindre ändamålsenlig. Åke Polstam uttryckte också den kloka tanken att det är välbetänkt att bygga upp organisationen etappvis. Reservanterna hävdar att, utöver vad propositionen innehåller, särskild uppmärksamhet måste ägnas frågan om utbildning av polispersonalen och frågan om medverkan i utredningar av särskilda sakkunniga, främst revisorer. Jag förstår inte riktigt vad det är reservanterna vill ha utöver vad som står i propositionen, där det framhålls att det är viktigt att polismännen får särskild utbildning för dessa uppgifter, som delvis är nya, och att det kommer att finnas behov av särskild expertis. Vad har reservanterna härutöver för krav? Reservanterna framhåller vidare vikten av att offren för den organiserade brottsligheten ges stöd och hjälp från samhällets sida. Återigen ställer man kravet på vad man kallar för ”ett samlat grepp” för insatser för framför allt narkotikamissbrukare och prostituerade. Även om jag självfallet delar uppfattningen att de enskilda mänskliga offren för den organiserade brottsligheten av oss kräver betydande insatser, insatser som regeringen allvarligt söker åstadkomma, är det väl angeläget att understryka att offren för organiserad brottslighet är alla medborgare i samhället. Regeringen har allvarligt tagit itu med narkotikaproblemet genom ledningsgruppen för narkotikafrågor och proposition 105 till årets riksdag om åtgärder mot narkotikamissbruk. Prostitutionsutredningen har ett brett uppdrag att kartlägga omfattningen och verkningarna av denna hantering och föreslå åtgärder inom en mängd olika områden. Också här är det väl angeläget att vi skaffar oss kunskap innan vi går till verket för att söka få bort denna förnedrande verksamhet. Att hugga blint brukar sällan ge resultat. Vad menar reservanterna återigen med sitt krav på ”ett samlat grepp”? Reservanterna ställer kravet att arbetet när det gäller överväganden rörande utformningen av olika lagstiftningsåtgärder som brottsförebyggande rådet fått i uppdrag att föreslå bedrivs med största skyndsamhet men säger att detta inte är tillräckligt utan att ett antal lagstiftningsåtgärder redan nu kan vidtas inom olika områden för att stävja den organiserade och ekonomiska brottsligheten. Vad först gäller kravet på skyndsamhet räcker det väl att erinra om att föredragande departementschefen i propositionen uttalar att det är väsentligt att den utredning som kommer att ske genom rådets försorg inte leder till dröjsmål med sådana insatser i fråga om förstärkta resurser för brottsbekämpandet samt förbättrad utbildning för ändamålet som redan nu framstår som påkallade. Vad gäller de krav på olika lagstiftningsåtgärder som reservanterna framför bjuder väl försiktigheten här att man avvaktar brottsförebyggande rådets ”samlade grepp” på lagstiftningsöversynen, som reservanterna i så många andra sammanhang efterlyst. Det gäller konkurslagstiftning, skatteflyktsklausuler och annat sådant som man nu har talat om. Det måste ingå i ett paket, där man på bästa sätt kan täppa till de hål som Arne Nygren var ute efter och få till stånd en lagstiftning som med bevarad rättssäkerhet kan lösa dessa problem. Jag har, herr talman, när jag läst igenom den socialdemokratiska reservationen om den organiserade, ekonomiska brottsligheten fått intrycket att reservationen i sak inte har tillfört kampen mot denna brottslighet något nytt. Vad reservationen däremot tycks vara inriktad på är att skapa ett intryck av att regeringen och den borgerliga majoriteten i utskottet inte vill ta i med kraft mot denna brottslighet. Ingenting kan vara felaktigare. Den borgerliga majoriteten vill till skillnad från minoriteten se till att man vet vad man slåss emot, att man vet vad man mot den bakgrunden behöver för resurser i form av lagstiftning och polisorganisation.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
Herr talman! Herr Körlof sade inledningsvis att vad vi socialdemokrater ägnade oss åt var att hetsa fram åtgärder mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. Ja, låt gå för det; vi vill att åtgärderna skall sättas in snabbare än vad vi menar att man på borgerligt håll är beredd att göra. Kalla det gärna hets! Vi vill driva på åtgärderna. Vi vill inte nöja oss med att avvakta utredningar där utredningsförslag redan ligger klara och där det egentligen bara gäller att lägga fram förslag. Nu säger herr Körlof att det ligger en betydande aktivitet och satsningar i det borgerliga förslaget. Får jag då be herr Körlof att gå upp i talarstolen här i kammaren och för kammarens ledamöter redogöra för denna aktivitet och dessa satsningar. Vad herr Körlof ägnade sig åt var att tala om vad vi socialdemokrater vill och det är vi tacksamma för, även om jag tycker att återgivningen var mer korrekt i min tappning än i herr Körlofs. Jag tror det är bättre om vi får presentera våra förslag och herr Körlof ägnar sig åt att presentera de borgerligas förslag. Risken finns förstås att herr Körlofs inlägg blir kort. Men låt gå för det — vi delar arbetsuppgifterna i det fallet.
Herr talman! Även om jag är väldigt ny i riksdagen har jag ändå fått lära mig att det i det lagstiftningsarbete som vi skall ägna oss åt är tradition att vi har ett utredningsmaterial i botten, i synnerhet när det gäller så allvarliga ting som att kriminalisera eller besluta om straffrättsliga åtgärder. Mot den bakgrunden tycker jag att Arne Nygrens ordval, att han gick med på att socialdemokraterna hetsar och driver på, är litet betänkligt. Jag är i och för sig införstådd med att denna brottslighet är så besvärande och otäck att det krävs ordentliga åtgärder, men samtidigt vill jag upprätthålla kravet på att man vet vad man gör och att det finns ett underlag för åtgärderna. Arne Nygren sade också att det inte var så mycket bevänt med den aktivitet och de betydande satsningar som jag refererade till. Man måste emellertid ha i minnet att vi har en besvärlig ekonomisk situation cch att regeringens insatser måste vägas mot budgetproblemen. Ändå har regeringen gjort en del satsningar på polisväsendet. Den har givit brottsförebyggande rådet i uppdrag att få till stånd en samlad lagstiftningsöversyn. Den har på narkotikaområdet gjort betydande insatser. Prostitutionen utreds. Och justitieministern gav just Arne Nygren en del upplysningar om hur man ser på konkurslagstiftningen, skatteflyktsklausulen osv. Nog måste väl Arne Nygren medge att det är en betydande aktivitet på gång.
Herr talman! Det var ett kort inlägg herr Körlof gjorde när han skulle Torsdagen den redovisa vad som var aktuellt från borgerligt håll. För mig tog det 15 minuter 13 april 1978 att presentera vad vi föreslår från socialdemokratiskt håll. Vad som måste till, herr Körlof, om man skall få resultat i kampen mot denna brottslighet är just de samlade grepp som vi upprepade gånger kräver i vår reservation och i vår motion. Det är de åtgärderna som tillsammans skall kunna ge de önskade resultaten. Vad herr Körlof tycks nöja sig med — och det gjorde egentligen hans partibroder Bertil Lidgard också — är i stort sett de nya polistjänsterna. Vi fick polistjänster i fjol också — jag tror det var 20. Och jag undrar om över huvud taget en enda av dem ännu är tillsatt. Skall det gå i den takten, herr Körlof, blir det inte några skyndsamma åtgärder. Låt mig till sista bara säga ett par ord till herr Körlofs partibroder herr Lidgard. Han sade att det var någonting nytt att socialdemokraterna nu förklarat sig beredda att ägna sig åt brottsbekämpning. Men visst var väl herr Lidgard med när vi genom brottskommissionen tog de samlade greppen mot brottsligheten och fattade beslut om åtgärder som fortfarande har aktualitet i brottsbekämpningen. Och nog kan väl herr Lidgard erinra sig att socialdemokraterna många gånger lagt fram förslag om åtgärder mot skattebrottsligheten de senaste åren.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att herr Nygrens förslag smält samman till ”samlade grepp” och ”större aktivitet”. Vidare hakar han upp sig på förslagen om konkurslagstiftning och en skatteflyktsklausul som justitieministern nyss redogjort för. Sedan vill jag gärna till herr Nygren säga att det inte är längden på anförandena som är det avgörande för kvaliteten, utan det är väl innehållet.

Herr talman! Jag har stått i denna talarstol åtskilliga gånger och pläderat mot föreslagna polisförstärkningar. Denna gång skall jag avvika från mönstret och i stället plädera för motionen 669 som föreslår en omdisponering. Jag vill i likhet med vad Barbro Engman gjort i motion nr 667 framhålla att polisen är underutvecklad när det gäller bekämpandet av den organiserade ekonomiska kriminaliteten. Denna undandrar samhället enorma ekonomiska resurser varje år. En rad uppmärksammade fall bestyrker detta. Det har gjorts uppskattningar som visar att det rör sig om storleksordningen 20 miljarder kronor per år. Detta undandragande sker genom skatteflykt, valutasvindel, utstuderade manipulationer, kufiska bolagsbildningar osv. Skickliga advokater hjälper till med den hanteringen. För vanliga skattebetalare som måste deklarera för varje kronas inkomst och dessutom betala höga skatter måste samhällets hjälplöshet när det gäller att komma till rätta med eländet te sig som både utmanande och stötande. Man vet med vilken nit och flit som taxeringsmyndigheterna nagelfar varje löntagares inkomstupp 173 gifter, och man vet hur små avdrag vanliga människor har möjlighet att begära. Samtidigt läser man varje dag om hur andra kan vältra sig i lyx och överflöd genom att lura samhället. Vi ger i vår motion bara ett exempel. Den omskrivna Mr X, som både myndigheter och andra sedan länge vet vem han är och som har en skuld till staten på flera miljoner, får man aldrig ut någonting av. Trots miljonaffärer med fastigheter och annat inom 26 olika bolag har han ingenting att betala med. Han skrattar åt den s.k. svenska rättvisan. I dagens aftontidningar skildras detta mycket dramatiskt och åskådligt. Mr X åtalas i dag. Åtalet omfattar bara en mindre del av de affärer Mr X har gjort. Det har kartlagts att han sedan 1970 tjänat i varje fall drygt 3,7 milj.kr. utan att betala skatt. Det har skett genom att han anmält utflyttning till Finland, till Danmark och till Spanien. Under hela tiden har det här exemplaret av människor med näsa för affärer haft en mycket omfattande affärsverksamhet i Sverige och i praktiken bott här. Han har använt sig av mycket enkla men effektiva metoder. Han har inte synts utåt — hans ansikten har varit hustrun, bulvaner och advokater. Så går det alltså till i den världen. Rikspolisstyrelsen har nu uppenbarligen börjat sysselsätta sig med detta högst allvarliga problem. Förmodligen känner man trycket från en stark opinion, som kräver att man skall ta itu på allvar med den ekonomiska brottsligheten. Man har därför på grundval av utredning och förslag från en särskild arbetsgrupp förordat vissa åtgärder. Dit hör exempelvis skapandet av en särskild organisation med regionala enheter, som uteslutande ägnar sig åt denna verksamhet. I ett inledande skede vill man ha 101 nya tjänster för ändamålet och möjligheter till ett mera kontinuerligt och integrerat samarbete med skatteexpertis, åklagarmyndigheter osv. Jag har uppfattat rikspolisstyrelsens krav som ett minimum för att man på allvar skall kunna börja ta itu med de svindlande affärerna. Departementschefen avstyrker med hänvisning till att 1975 års polisutredning har att pröva den regionala polisverksamhetens uppgifter och organisation. Denna formalistiska invändning återupprepas av utskottet och utskottets talesman. Och var den moderate talesmannen Bertil Lidgard har sina lojaliteter står fullt klart efter den här debatten. Det visar att det är lätt för moderata riksdagsmän att bli bländade av glansen från guldkalven. Jag tycker det är synnerligen betecknande. När rikspolisstyrelsen äntligen tycker att kampen mot denna typ av brottslighet måste förstärkas, då slår man till bromsarna från departement och utskottsmajoritet. Arne Nygren sade i sitt anförande att politik är att vilja. Men det gäller faktiskt inte bara att vilja; det gäller också att vidta bestämda åtgärder. Och då hade man kunnat stödja vår och Barbro Engmans motioner, som kräver konkreta åtgärder. Vad som nu sker är att man låter miljarder rinna bort liksom tidigare, i avvaktan på en utredning om den regionala polisverksamhetens organisation. Vi kräver åtgärder och vi kräver handling. Jag har inte illusionen att man med de begränsade insatser som rikspolis — Nr 118 styrelsen vill ha till förfogande kan sätta stopp för den ekonomiska Torsdagen den brottsligheten, men man skulle i alla fall kunna sätta i gång med större 13 april 1978 resurser för uppspårning, spaning och sakkunnig utredningsverksamhet. Nu sätter man käppar i hjulet för den ambitionen, och rufflarna fortsätter att skratta och tjäna pengar som samhället aldrig får en chans att beskatta. Däremot vill departementschefen och utskottet lika rundhänt som tidigare anslå pengar till nya polistjänster av vanligt, traditionellt slag — och det förvånar mig inte. Det är polisförstärkningar som skall sättas in för att bekämpa yttringarna av klassamhällets orättvisor. Man skall jaga småtjuvar, städa undan utslagna med LTO-lagens hjälp, se till att arbetslösa ungdomar inte uppträder störande på allmänna platser osv. Sådana förstärkningar görs varje år, och har gjorts så länge jag har befunnit mig i denna riksdag, i stället för att man på allvar söker ta itu med att bekämpa roten till det onda: dåliga uppväxtmiljöer, växande klasskillnader, arbetslöshet. Fler och fler poliser är den dåliga och verkningslösa medicin som sätts in mot yttringarna av samhällets ofullkomligheter och orättvisor. Det finns aldrig någon tvekan när det gäller att bekämpa de mera marginella yttringarna, men när det gäller åtgärder för att bekämpa den ekonomiska brottslighet som ett skikt av rika, smarta profitörer ägnar sig åt blir man genast tveksam — både Bertil Lidgard och Björn Körlof och hela bandet. Det är mycket avslöjande. Vi vill ha en omdisponering. Enligt vårt förslag kommer en sådan inte att kosta någonting. Medlen för den traditionella polisförstärkningen bör enligt vår mening överföras för att skapa den organisation som rikspolisstyrelsen föreslår. Denna polisverksamhet kan komma att bli en mycket vinstgivande affär för samhället. När det handlar om flera tiotal miljarder kronor som skojas undan, då räcker det med en procents framgång i kampen för att det skall bära sig. Sätts resurser in på ett organiserat och målmedvetet sätt mot den här typen av brottslighet bland samhällets toppar, då kan samhällets vinst bli mycket betydande. Socialdemokraterna har tre reservationer fogade till betänkandet. Två av reservationerna rör sig om kampen mot den ekonomiska brottsligheten. I reservationen 2 vill man att regeringen årligen skall analysera brottsutvecklingen och redovisa sina bedömningar i fråga om prioriteringen. Men det är ju att lämna över bollen till den borgerliga regeringen. Den kommer aldrig att göra den prioritering som vi i sak är överens om, nämligen en prioritering för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det ligger i sakens natur — det är inte arbetarrörelsens folk som ägnar sig åt den guldkantade verksamhet det här är fråga om, det är den andra sidans. Reservationen 3 talar också om vikten av att intensifiera kampen mot den ekonomiska brottsligheten, men reservationen är påfallande försiktig när det gäller konkreta åtgärder. Jag anser att det är viktigt att man äntligen på allvar börjar sysselsätta sig 15 med dessa frågor. När nu rikspolisstyrelsen äntligen vill sätta i gång, borde man utan förhalning ställa de resurser som begärs till förfogande. Vi har i vår motion krävt att en skyndsam övergripande granskning av gällande lagstiftning skall göras med förtur just för de frågor som har samband med de här aktuella formerna för kriminalitet. Det är den andra delen av detta problemkomplex. Sveriges rikes lag kallas ofta ironiskt för ”Svea rikas lag”. De luckor i lagen som nu finns kan inte användas av vanliga löntagare, det står helt klart. Dansen kring guldkalven tråder de rika och förmögna i det här landet som också har råd att engagera de dyrbara, smarta och skickliga advokaterna för att göra sig rika på luckorna och ofullkomligheterna i lagen. Att det måste vidtas åtgärder för att effektivisera lagarna i detta avseende är så självklart att det inte behöver närmare motiveras i detta inlägg. Jag ber att få yrka bifall till arbetarpartiet kommunisternas motion 669.
Herr talman! För ordningens skull och för protokollet vill jag säga att jag anser det vara under min värdighet som ledamot av denna kammare att svara på en sådan oförskämdhet som jag här blev utsatt för.
Herr talman! Jag måste säga att detta var en föga övertygande argumentation för att förklara varför man inte går in för att prioritera åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten och varför man avslår begäran om resursförstärkningar. Men, herr Lidgard, jag finner det inte särskilt märkligt. Den borgerliga grundsynen och de borgerliga partiernas aldrig svikande hänsyn till överklassens intressen skapar naturligtvis inte något engagemang för förslag till åtgärder på det här området. Det vi föreslår riktar sig mot folk inom de s.k. 15-familjerna och skiktet däromkring och mot alla de nyrika som skurit guld på grund av lagarnas ofullkomligheter och på grund av möjligheterna till spekulation och profit på alla upptänkliga områden. Det riktar sig mot dem som har vinst och profit till husgud. Det är faktiskt fullt logiskt att man från borgerligt håll är motståndare till förslag som riktar sig åt det hållet.

Herr talman! Att jag går upp så här en gång till beror på att det blev ett missförstånd mellan mig och talmannen i det tidigare replikskiftet. Jag vill bemöta Åke Polstam. Han sade att om det inte varit så ansträngt budgetläge och om vi inte befunnit oss i en sådan svår ekonomisk situation, skulle antalet nya polistjänster ha blivit mycket större än 130. Förra året diskuterade vi antalet poliser. Då skedde en mycket stor ökning. Vi i vårt parti menar att det inte krävs flera polistjänster utan en annan organisering av polisens arbete. Det gäller polisens arbetssituation, som efter vad jag förstår måste förändras. Ni hänvisar till en massa vakanstjänster, vilket ni gjorde också förra året. Åke Polstam var inne på det även nu men kanske något försiktigare. Var hamnar vi om vi fortsätter på detta sätt? Om vi hela tiden ökar antalet Nr 118 polistjänster, har vi en vacker dag poliser så att det svämmar över. Måste man Torsdagen den inte söka orsaken till vakanserna? Jag anser att orsaken måste vara de 13 april 1978 enskilda polismännens arbetssituation. Måste man inte förändra arbetsmiljön, befordringsgången, lönerna osv.? Man får inte behandla denna fråga så ytligt och slarvigt som de borgerliga och även socialdemokraterna har gjort. Därför har vi sagt nej till dessa polistjänster. Beträffande den ekonomiska brottsligheten vill jag säga att det är bra att socialdemokraterna nu, när de har hamnat i opposition, börjar driva denna fråga. Men jag vill påminna socialdemokraterna om att de har haft regeringsmakten i 44 år. Underen rad av år, när ni skötte regeringen, ställde vi krav på åtgärder, men ni gjorde ingenting. År efter år har ni avslagit våra krav. Hade ni inte gjort det, hade vi i dag på ett helt annat sätt kunnat komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Jag noterar samtidigt socialdemokraternas omsvängning. Det är bra att vi tillsammans kan driva dessa frågor. Det är häpnadsväckande när Björn Körlof säger att den ekonomiska brottsligheten är begränsad. Jaså, valutaoch skatteflykten är begränsad. Det rör sig ju om enorma summor. Är fastighetsskojet begränsat? Är bordellverksamheten och allt som kretsar kring den begränsat? Jag kan inte se att den ekonomiska brottsligheten är begränsad. Den är den stora och avgörande frågan. Visst är det upprörande när man blir utsatt för lägenhetsinbrott. Jag har själv blivit utsatt för ett sådant för några år sedan, då man tömde lägenheten på rubb och stubb. Jag har inte fått tillbaka en pryl. Men vilken är orsaken till det ökade antalet lägenhetsinbrott? Jo, de små människorna har blivit beroende av de stora narkotikasyndikaten. För att få medel till narkotika tvingas dessa människor göra inbrott. Om man skall kunna komma till rätta med det ökade antalet lägenhetsinbrott, måste man sätta in resurserna mot de stora hajarna inom narkotikasyndikaten. Det anser jag att man inte gör. Ytterligare en fråga innan jag slutar — den gäller tjänsterna som man har inrättat för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Kan någon från regeringspartierna svara mig: Varför är de inte besatta? Man har inrättat tjänster, men de är inte besatta. Har man exempelvis medvetet satt lönerna så lågt att ingen vill ha dessa tjänster? Är man alltså i realiteten inte intresserad av att få till stånd en ordentlig kamp mot den ekonomiska brottsligheten? Det skulle vara intressant att få ett svar. Varför är inte de här tjänsterna besatta?